Herr talman! Herr Sten Andersson anförde i debatten 1972 exempel på sin verksamhet ute på fältet. Den redovisningen var rätt intressant, och jag sade vid det tillfället att jag tycker det är bra att herr Andersson fortsätter så, för det kommer att betyda flera LO-medlemmar som röstar med centern. Detta kunde vi också notera i 1973 års val, och jag hoppas att trenden skall fortsätta. Vi har här i dag diskuterat kollektivanslutningen och principerna för denna. Jag tycker det är den frågan vi skulle intressera oss för. Jag vill Nr 117 Torsdagen den 7 november 1974 = att bestämma. Vad diskussionen gäller är om politiska partier skall in — oo Ffegistrera andra som medlemmar än sådana som söker individuellt till Förbud mot partiet. Jag tycker det är en självklar princip i en demokrati att den kollektivanslutning — politiska partitillhörigheten skall bestämmas efter en individuell ansökan till politiskt parti från enskilda som vill bli medlemmar.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

Herr talman! Till herr Sten Andersson i Stockholm vill jag säga att jag tillhör inte de där elva —- jag känner dem inte eftersom det inte nämnts några namn här. Herr Sten Andersson säger att av en tillfällighet fick han en PM i sin hand. Jag skulle inte tro att det var någon tillfällighet, utan det är väl ett sådant där papper som Sten Andersson har med sig i fickan när han far runt i landet, och så åkte det upp här i kväll också. Fru Hansson sade att hon kan aldrig upphöra att förvåna sig över att så mycken energi läggs ned från de borgerliga partiernas sida på att beskära fackföreningsrörelsens möjligheter när det gäller kollektivanslutningen. Ja, enligt ett vetenskapligt arbete från 1967 har debatten om kollektivanslutning pågått sedan 1898. Det var den första LO-konferensen som diskuterade frågan och tog ställning, och enligt samma arbete lär Hjalmar Branting då ha sagt att detta beslut innebär ett tvång till frihet. Han menade att så länge arbetarna saknade rösträtt och arbetsgivarna inte erkände organisationsfrihetens principer måste man använda metoder som inte skulle behöva komma i fråga i ett samhälle där medborgarrätten är erkänd. Och där är vi väl i alla fall nu. Därefter har denna fråga under årens lopp varit föremål för många diskussioner inom såväl partierna som fackorganisationerna. Det är alltså inte någon ny debatt vi nu för. Fru Hansson sade att det tillhör de mänskliga frioch rättigheterna att de fackliga organisationerna får ansluta medlemmar kollektivt. Herr Nilsson i Kalmar var inne på samma tema och sade: Blanda er inte i våra inre angelägenheter! Men detta är ju en fråga om demokrati, och demokratin är en gemensam angelägenhet. Och till de grundläggande och elementära demokratiska rättigheterna hör att själv få avgöra om man vill ansluta sig till en politisk organisation eller inte och vilken politisk organisation det i så fall skall vara. Jag tycker det är mycket förvånande att socialdemokraterna inte vill erkänna denna individens demokratiska rätt att själv få avgöra politisk anslutning och partitillhörighet. Den enskilde individens demokratiska rättighet har helt kommit bort i denna debatt. Vidare frågade herr Nilsson i Kalmar: Vad har socialdemokraterna med det här att göra? Här är det ju de enskilda fackföreningarna som beslutar. Ni gör angrepp på fackorganisationerna. Men, herr Nilsson, fackföreningarna består väl i alla fall av individer, av enskilda människor, och det är de som fattar besluten. Och är det inte de socialdemokratiska fackföreningsmedlemmarna som fattar dessa beslut? Jag skulle tro det. Herr Nilsson sade också att det inte är de ekonomiska frågorna som är det väsentliga. Det var en nyansskillnad i förhållande till vad Sivert Andersson i Stockholm var inne på. Efter vad har förstod fäste han ganska stor vikt vid de ekonomiska frågorna. Det är möjligheterna att påverka besluten som betyder mest när det gäller kollektivanslutningen, sade herr Nilsson. Men, herr Nilsson, på vilket sätt får fackorganisationerna sämre möjligheter att påverka besluten, om de fackliga organisationernas medlemmar självständigt och frivilligt ansluter sig till den politiska organisationen?

Nej, herr Nilsson, det är ingen skendebatt.

Herr talman! Med risk att göra herr Åkerlind besviken vill jag redovi att jag för någon dag sedan blev uppringd och utfrågad av en rikstidning om arbetet i riksdagen. Man ville veta vilka frågor vi hade att handläg ga den här veckan och vilka frågor som jag personligen var speciellt intresserad av. Eftersom jag ägnat mig mycket åt fackligt arbete innan jag kom in i riksdagen var det naturligt för mig att nämna frågan om kollektivanslutningen som en sådan fråga. När jag sedan tog del av tid ningens uppläggning av intervjun fann jag till min förvåning att den var vinklad så att man fick en helt felaktig uppfattning om min inställning. Med risk för att vid denna tidpunkt upprepa en del redan framförda argument vill jag ta tillfället i akt att helt kort redovisa min uppfattning. För att man skall få det nödvändiga perspektivet på frågan, varför medlemmarna i fackliga organisationer tar initiativet till en ansökan om anslutning till det socialdemokratiska partiet, måste man se på dessa organisationers historiska bakgrund. Från början var fackföreningsrörelsens och socialdemokratins folk samma människor och deltog i samma kamporganisation. Men för att helt förstå bakgrunden måste man även se till erfarenheten och resultatet av den samverkan som genom åren Gemensamt har vi steg för steg förvandlat det gamla orättvisa fat tigsamhället till den välfärdsstat som vårt land är i dag. Visserligen finns det områden där vi ännu inte har lyckats att genomföra allt det som vi skulle önska. Jag tänker på den ekonomiska demokratin, löntagarnas inflytande inom näringslivet och medbestämmanderätt över kapital och investeringar. Men alla reformer som vi nu har genomfört och håller på att genomföra inom arbetslivets område har aktualiserats och möjliggjorts genom det intima samarbete som hela tiden har ägt rum mellan den fackliga och politiska arbetarrörelsen. När medlemmarna i de fackliga organisationerna inte har lyckats att förhandlingsvägen få sina rättmätiga krav tillgodosedda, sina krav på trygghet i anställningen, inflytande på sin egen situation och möjligheter att förändra hälsofarliga arbetsmiljöer, har det alltid varit naturligt att vända sig till den politiska delen av arbetarrörelsen för att lagstiftningsvägen tillgodose elementära fackliga krav. Herr talman! Jag har svårt att förstå dem som ser något kränkande i att medlemmarna i en facklig organisation genom demokratiska beslut tar ställning för kollektivanslutning av den egna organisationen till ett parti som man har så mycket gemensamt med. Jag vet att innan en facklig organisation fattar ett sådant beslut har frågan under en längre tid aktualiserats och diskuterats ute på alla nivåer bland medlemmarna i de berörda organisationerna. Den dag en facklig organisation är redo att fatta ett beslut om kollektivanslutning, då har medlemmarna verkligen blivit informerade och givits möjlighet att påverka beslutet. De som inte vill bli kollektivanslutna har full reservationsrätt. Det finns inte heller något personligt avslöjande om partitillhörighet i en avgiven reservation. Det kan mycket väl vara en socialdemokrat som av personliga eller principiella skäl väljer att stå utanför kollektivanslutningen. Jag finner det djupt oroande om riksdagen skulle tillmötesgå den linje som en del av de borgerliga motionärerna företräder, nämligen att lagstiftningsvägen eller genom ändrade stadgar i regeringsformen förbjuda och hindra medlemmarna i de fackliga organisationerna att fatta demokratiska beslut i egna frågor. Det finns också en risk att ett sådant beslut kan följas av försök att lagstifta på andra områden för att hindra löntagarna och medlemmarna i de fackliga organisationerna att fortsätta demokratiseringen av arbetslivet och näringslivet. Jag är inte heller övertygad om att det är av ideella skäl eller av omtanke om den enskilde medlemmen i den fackliga organisationen som de borgerliga angriper kollektivanslutningen. Detta tycker jag särskilt markeras av dem som samtidigt slår vakt om medlemsregistreringen inom svenska kyrkan. Man försvarar där ett system som ger möjligheter att som barn kollektivt födas in i kyrkan som medlem utan möjlighet till reservation förrän efter många år då den enskilde individen själv börjat fundera över anledningen till sitt medlemskap. Jag kan hålla med om att detta förhållande verkligen är olämpligt från demokratisk synpunkt. Däremot tycker jag att det är en helt annan sak när medlemmarna i en facklig organisation efter ingående information och intern debatt fattar beslut i demokratisk ordning, och där full garanti om reservationsrätt gäller för alla som inte önskar anslutning. Herr talman! Jag ber med dessa synpunkter att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ett av de viktigaste beslut som fattats i Förenta nationerna var när generalförsamlingen antog konventionen om de mänskliga rättigheterna och det därtill fogade fakultativa protokollet. I den konventionen föreskrivs de rättigheter som vi anser självklara i Sverige: rätten att leva, rätten att flytta och emigrera även från eget land, rätten att bilda fackföreningar, rätten att strejka och en hel rad andra rättigheter. Vad står då i fråga om föreningsfriheten och om anslutning till en förening? Jag citerar artikel 22 på ett av orginalspråken: ”Everyone shall have the right to freedom of association with others.” Everyone, alltså var och en, skall ha rätten till sammanslutning med andra, dvs. till föreningsfrihet. Överensstämmer detta med kollektivanslutning? Herr Sten Andersson i Stockholm fick denna fråga för två år sedan. Jag ursäktade honom då. Han kanske inte kände till konventionen och hade kanske inte läst den noggrant. Men nu har han haft två år på sig. Nu kan han ju förklara om detta överensstämmer. Den socialdemokratiska regeringen föreslog att vi skulle ratificera denna konvention, och det har vi också gjort. Herrar och damer socialdemokrater som har röstat för att vi skulle ratificera denna konvention kan ju förklara hur ni nu kommer att uppfylla den.

I denna debatt förefaller det som om man har mycket litet känsla för individen och ständigt tänker på kollektivet. Det är väl detta som är det felaktiga, och det har framskymtat i flera anföranden. Det måste ju komma an på en viljeyttring av individen om han skall tillhöra en Låt mig ta exemplet med ett företagsamt bokförlag som skickar till en människa en bok och säger: Om du inte svarar nej före den 15 november, betraktar vi det så att du har köpt boken, och vi kräver dig på pengar. Det går inte enligt svensk lagstiftning. Jag behöver inte svara alls, och jag blir aldrig skyldig att betala, eftersom det kräver en viljeyttring att jag vill ha boken. Annars har jag ingen skyldighet att ta emot den. Man kan i detta sammanhang inte tillämpa den principen rent juridiskt, men nog har man moralisk skyldighet att fordra att individen skall avge en viljeyttring, skall säga: Jag vill vara med där eller där. Här går en människa in i en fackförening som medlem — som jag anser att man skall göra vid alla tillfällen — och finner sedan att han också tillhör en annan förening utan att veta det och utan att ha sagt att han också vill tillhöra det socialdemokratiska partiet. Kan det verkligen överensstämma med vad jag läste upp för en liten stund sedan? Representanter för både de doktrinära partierna — socialdemokrater och kommunister — har talat om barnen och kyrkan. Det är kanske bäst att läsa vad konventionerna säger om det: ”Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn den religiösa och moraliska uppfostran, som står i överensstämmelse med deras egen övertygelse.” Ni får i så fall också klara ut om det är fel enligt denna konvention som ni själva varit med och godkänt. Man måsta kräva att individen skall ha sin fullständiga rätt att bestämma själv. Fru Hansson säger att vi skulle vilja kringskära fackföreningarnas rätt att bestämma. Nej, det är inte fråga om det, men vi vill inte tillåta dem att besluta vad andra skall göra i politiskt avseende. Man kan 1. ex. tänka sig att en mycket idrottsintresserad grupp beslutar på ett fackföreningsmöte att hela fackföreningen skall tillhöra idrottsföreningen där. Ni säger att det är fullt logiskt och demokratiskt att göra på det sättet. Man skulle alltså kunna ansluta sig till en hel rad andra föreningar, om det bara kan uppbringas en majoritet. Är man från fackföreningsrörelsens sida beredd att ta sådana konsekvenser? Vi har hört ur LO:s stadgar att den lokala organisationen beslutar om kollektivanslutning. Men man kunde ju lika gärna säga att detta är alltför komplicerat. Landsorganisationen kan i stället besluta att alla dess medlemmar skall tillhöra socialdemokratiska partiet. Flera talare från socialdemokratin har sagt att denna princip är riktig, och då blir detta en logisk följd. Det är detta som jag tycker snedvrider debatten. Man tänker inte på individernas rätt att själva bestämma vad de vill tillhöra. Jag har här en liten notis från Smålands Folkblad, en socialdemokratisk tidning, som i februari 1970 — det är fyra år sedan men ingenting har förändrats sedan dess — säger att socialdemokraterna där har 3 564 medlemmar, därav 113 enskilt anslutna. Det är klart att om man rekryterar på sådant sätt får man ett stort medlemsantal och bättre ekonomi. Men är det riktigt att göra det? Och varför gick det inte att rekrytera bättre individuellt? Det vore nog bättre om man kunde få medlemmarna enskilt anslutna än att det blir kollektivanslutningar genom fackföreningarna. Det är ju inte så märkvärdigt att den socialdemokratiska gruppen gör sådana ansökningar. Herr Sten Andersson i Stockholm har varit ute och hållit tal. Han sade att han hade framställt alla möjliga argument från centern i det sammanhanget. Den jag sist vill ha till att representera centern och framföra våra argument är herr Sten Andersson. Jag tror nämligen inte att han har samma ordalydelse som centern använder. Det är inget klander mot Sten Andersson i övrigt, men jag vill nog hellre själv anföra våra argument. Jag har talat om de mänskliga rättigheterna, för detta har inte belysts i debatten. Jag anser inte att det står i överensstämmelse med konventionen om de mänskliga rättigheterna att ha kollektivanslutning. Jag yrkar givetvis bifall till reservationen av herr Boo m.fl.

Herr talman! Får jag påminna herr Sten Andersson i Stockholm om att vi också har anslutit oss till det fakultativa protokoll som medger individer att vända sig direkt till en internationell organisation, om de på något sätt anser sig förorättade. Så långt har vi gått, och jag tycker att det är fullkomligt korrekt att vi har varit med om detta. Jag behöver kanske inte läsa på konventionerna så mycket. Jag skall inte ta upp personliga saker, men eftersom jag i stora delar själv varit med om att utarbeta dessa konventioner kan herr Andersson vara säker på att jag också har läst dem. Nu vill herr Andersson ha den svenska texten. Det står i artikel 22: ”Envar skall äga rätt till föreningsfrihet, däri inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.” Observera att det är översatt till att envar har rätten att göra detta.

Herr talman! Att man upprepar sina argument gör inte saken bättre Jag har hänvisat till det fakultativa protokollet, och det medger individer att anföra klagan. Då kan det inte bara gälla myndighet-individ.

Herr talman! Det är i och för sig inte så förvånande att socialdemokraterna vill ha kvar systemet med kollektivanslutningen av rent partiegoistiska skäl. Det är kanske mer förvånande att man så ivrigt offentligt försvarar systemet. Jag tycker nog det förekommit en del rätt förvånande inlägg också i den här debatten från socialdemokratisk sida. Fru Hansson hävdade, och fick för det ett 20-tal instämmanden, att det här systemet skulle bestå för all framtid — tydligen oberoende av vad folket och folkets representanter tycker och det var ju rätt avslöjande. Herr Nilsson i Kalmar sade att detta var en praktisk sak. Ja, det är klart att det är en praktisk sak för socialdemokratin helt enkelt därför att den är till nytta för partiet. Så enkelt kan man argumentera när man glömmer den principiella sidan av saken och bara ser till partinyttan. Fröken Engman meddelade i sin slutreplik att i hennes fackförening hade man av principiella skäl inte velat begära kollektivanslutning. Det tycker jag var ett fräscht inslag i debatten. Vad är det för principer som gör att fröken Engmans fackförening inte gillar kollektivanslutningen? Är det möjligen principen att var och en själv bör fatta beslut om inträde i ett politiskt parti? Kunde inte fröken Engman berätta för kammarens ledamöter vad det är för principiella skäl som den fackföreningen har emot kollektivanslutningen. Den socialdemokratiska partisekreteraren brukar uppföra en liten teaterföreställning varje gång vi diskuterar denna fråga. Jag är ledsen att behöva säga till herr Andersson att jag tyckte årets föreställning var mindre roande än de tidigare. Herr Andersson kom dragande med ett papper om att det skulle finnas en hemlig organisation som bl.a. skulle innehålla 11 borgerliga riksdagsledamöter. Jag har talat med de här i huset närvarande folkpartiriksdagsledamöterna och ingen av dem ingår i eller känner till den här hemliga organisationen. Vi har ett par ledamöter utomlands och jag kan inte tala för dem. Men jag tror ändå jag vågar göra påståendet att detta var ytterligare en dimridå som var utlagd för att komma ifrån själva sakfrågan. Herr talman! Mellan en fjärdedel och en femtedel av dem som kollektivt har anslutits till det socialdemokratiska partiet är antingen anhängare av andra partier eller vill inte tillkännage någon klar partipreferens. Nu spelar antalet i och för sig ingen roll. Jag gör inte anspråk på att veta något exakt antal. Men det är i alla fall uppenbart att det i vårt land finns ett stort antal människor som mot sin vilja kollektivt anslutits till det socialdemokratiska partiet. Det är för dessa människors skull som riksdagen också denna gång måste slå fast åsiktsfrihetens prin cip. Det är ett svar till några av de socialdemokratiska talare, bl.a. fru Hansson, som frågade vilket det verkliga syftet är med t.ex. folkpartiets ställningstagande här. Det är att för de människor som mot sin egen vilja tvingats in i det socialdemokratiska partiet tala om att riksdagens majoritet står på deras sida. Får jag på den punkten tillägga att i motsats till socialdemokratin är det nämligen för vår del så, att de argument vi anför också är de motiv som driver oss. Det finns socialdemokrater som har reagerat mot detta system, bl.a. chefredaktören för den största socialdemokratiska tidningen i Sverige. Men finns det ingen enda socialdemokrat här i riksdagen som reagerar? Finns det ingen enda socialdemokrat som förstår att människor kan känna sin åsiktsfrihet kränkt av detta system? Har det långvariga maktinnehavet gjort er så okänsliga för frågan om den enskilda människans rätt till politisk integritet?

Herr talman! Uppenbarligen var jag något oklar i min senaste replik Det ligger till på det sättet att även medlemmarna i min fackförening av olika skäl — det kan vara principiella men också politiska skäl — har kommit till det resultatet att vi inte skall kollektivansluta oss. Men vad som är kärnpunkten i det hela är att vi värnar om rätten att få fatta sluta oss eller om vi inte skall göra beslut själva om vi skall kollektivar det. Jag trodde att det vid det här laget var klart att det är just det som är kärnfrågan.

Herr talman! Jag vill bara till herr Molin säga att han borde ha återgett hela citatet när han påstod att jag skulle ha sagt att kollektivanslutningen skall bestå i all framtid. Jag fortsatte faktiskt ”——=- så länge de fackliga organisationerna vill ha det så, så länge de fackliga organisationerna har bestämmanderätten över kollektivanslutning eller inte”. Jag utgår då självfallet ifrån att man inte lagstiftar bort den rättigheten.
Herr talman! Låt mig säga till fröken Engman att i fröken Engmans fackförening är det tydligen så att majoriteten av medlemmarna av politiska eller principiella skäl har gått emot begäran om kollektivanslutning till socialdemokratiska partiet. Fröken Engman sade sedan att vad hon uppfattade som väsentligt var att värna om rätten att själv bestämma i sådana här frågor. Det är litet av vad vi vill göra. Vi vill värna om rätten för varje enskild människa att själv bestämma om man vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket parti man vill tillhöra. Fröken Engman kan ansluta sig till oss. Sedan bara till herr Sten Andersson i Stockholm, som talar om att öppet redovisa osv. Om herr Andersson nu vill föra in detta som en seriös del av debatten måste väl herr Andersson kunna säga någonting mera. Ge ett exempel på någon sådan här borgerlig litteratur som förts in i högskoleundervisningen. Namnge en enda borgerlig riksdagsledamot som är styrelseledamot — ett enda exempel. Om herr Andersson inte kan ge ett enda exempel tror jag att jag vill dra slutsatsen att det här var en bluff.

Herr talman! Herr Boo ställde en fråga till mig nyss, och eftersom jag inte hade replikrätt så är jag tyvärr tvungen att begära ordet igen. Han undrade vad jag menade med uttalandet om att de politiska besluten var så viktiga att man inte kunde överlåta enbart åt politikerna att fatta dem. Det är möjligt att jag uttryckte mig litet oklart, men min tanke bakom uttalandet var att vi vill från fackföreningsrörelsen vara med om att påverka de politiska besluten med hänsyn till att de är så viktiga. — oo oo oo Vi vill alltså direkt påverka besluten när de skall fattas här. Förbud mot Ett par talare — det var herrar Ringaby och Gustavsson i Alvesta — kollektivanslutning har frågat vad jag menade med att socialdemokraterna inte hade nåtill politiskt parti gonting med de fackliga besluten att göra. Jag vände mig mot det resonemang som förts från ert håll. Ni har ändrat karaktären på inläggen i dag och skjuter in er på det socialdemokratiska partiet. Ni säger att partiet inte skall ta emot medlemmar som fackföreningarna har beslutat att kollektivansluta. Det gör ni under åberopande av att fackföreningarna skulle ha beslutat om denna anslutning, som det står i reservation 1, utan medlemmarnas egen vetskap och mot deras vilja. Märk väl att det är fackföreningarna som har fattat besluten — vad har socialdemokratiska partiet med de besluten att göra? Skall det vara så svårt att förstå detta? Vidare sägs det att kollektivanslutningen innebär att man måste avslöja sin politiska åsikt. Det har heller inte socialdemokratiska partiet någonting med att göra. Ni skall inte tro att socialdemokratiska partiet, lika litet som ni inom de borgerliga partierna, kan komma och tala om för oss inom fackföreningsrörelsen vad vi skall fatta för beslut. Men här tar ni upp debatten på det sättet att socialdemokratiska partiet inte skall ta emot de medlemmar som kollektivanslutits. Vad är det då ni riktar er emot? Flera talare har sagt att självfallet skall fackföreningarna få fatta sina beslut, men det är ju detta ni vänder er emot. Jag skulle vilja ge er ett gott råd: Håll fingrarna borta från fackföreningsrörelsen — vi sköter de här frågorna själva! Efter den debatt som förts här i kammaren i kväll skulle det förvåna mig mycket om det inte blev en ganska våldsam reaktion ute i landet på ert sätt att agera i dessa frågor. Den PM som Sten Andersson i Stockholm har tagit fram tycker jag är belysande. Här stod en ledamot av moderata samlingspartiet och beskyllde fackföreningsrörelsen för hemlighetsmakeri och allt vad det var han räknade upp utan att över huvud taget bevisa någonting. Men vad är det ni själva sysslar med? Om promemorian är riktig, och det förmodar jag att den är, vem är det i så fall som ägnar sig åt hemlighetsmakeri? Vi uppträder öppet, men ni gör det inte. Ni vill inte att fackföreningarna skall ha sin frihet att själva fatta beslut, och jag har velat bemöta dem som talat för en sådan ordning.
Herr talman! Jag tycker att det var viktigt — bl.a. för den allmänna debatten framöver — att herr Nilsson i Kalmar korrigerade sitt tidigare uttalande. Sedan vill jag bara säga till herr Sten Andersson i Stockholm: Centern har inga andra uppdragsgivare än våra väljare.

Herr talman! Man blir alltid litet misstänksam när herr Sten Andersson i Stockholm presenterar hemliga dokument. Han har för vana att göra det. En och annan minns kanske den gången — jag tror att det var 1966 —- då herr Andersson mitt i en valrörelse lyckades göra sensation med att som högerpartiets allra hemligaste lista över ännu hemligare bidragsgivare presentera en adresslista som i stort sett var ett utdrag ur en telefonkatalog och som var arbetsmaterial för en kringresande insamlare. Nu är klockan mycket, men det kanske är värt någon minut att försöka sprida något ljus över denna mystiska gerillaorganisation. Jag hör inte till de elva som är ledamöter i styrelsen, men jag var med och stiftade den här organisationen en gång i världen — 1947 eller 1948 i Uppsala. Den kom till som en sorts påbyggnad på de icke-socialistiska politiska studentförbunden. Initiativet kom alldeles säkert från det mäktigaste och största av dem, Konservativa studentförbundet. Initiativtagare var några för en del av denna kammares ledamöter välkända personer: framlidne riksdagsmannen och professorn Henrik Munktell och numera juristprofessorn Erik Anners, som såvitt jag vet fortfarande är ordförande. Nu finns det emellertid inte, herr Andersson, någonting hemligt i detta. Absolut inte. Organisationen har arbetat sedan slutet av 1940-talet, och den huvudsakliga arbetsformen har varit ett antal studiegrupper spridda runt landet, bestående i huvudsak av folk som efter sina universitetsstudier velat fortsätta de politiska diskussioner som de tidigare förde i studentförbunden. Dessutom finns ett kansli i Stockholm som tillhandahåller utomordentligt högklassigt underlag för de här diskussionerna — så högklassigt att det, herr Andersson, har använts även i helt andra sammanhang därför att det har ett gott anseende för att vara objektivt och sakligt. Det finns alltså ingenting hemligt över det hela.

Nu är det säkert flera som känner igen vad det är för organisation! Forum för samhällsdebatt är det alltså som herr Andersson talar om. Märkvärdigare än så var det inte. Organisationen är föga hemlig också i det avseendet att i verksamheten ingår att, skulle jag tro, någon gång om året anordna stora offentliga konferenser som, såvitt jag vet, undantagslöst brukar vara besökta bl.a. av socialdemokratiska journalister, som skriver om dem. Hemligare än så är det alltså inte! Nu har herr Sten Andersson för vana att blanda ihop saker när det gäller hemlighet och sekretess. Han tycks tro att allt som inte är offentligt —- därför att ingen har frågat efter det — därmed är hemligt. Men det är det faktiskt inte. Ingen är på något sätt obenägen att lämna alla upplysningar om Forum för samhällsdebatt och dess verksamhet. Jag har ingen aktiv del i den här verksamheten numera, och jag vet därför inte så mycket som jag skulle vilja veta, men någonting kan jag hjälpa herr Andersson med. Det finns en skriftkommitté inom organisationen, som utger skrifter — det är riktigt. Den senaste i raden är Alternativ i energipolitiken, och den är skriven av en herre vid namn Staffan Engström. Den har fått ett gott mottagande som en balanserad och bra skrift. Tidigare utgavs av en herre som heter Jan-Olof Sundell en bok om Cuba. Den är ett exempel på att folket i den här hemliga organisationen då och då tagit initiativ till framställning av skrift, herr Andersson, när det har visat sig att på hela marknaden över huvud taget icke finns en enda bok i ämnet som inte är marxistisk. Därmed är inte sagt att den kompletterande skriften behöver vara så förfärligt vriden åt det ena eller andra hållet — och det är definitivt inte hemligt. Det torde inte heller handla om några stora pengar. Jag har gjort ett försök att snabbt ta reda på vad det kan röra sig om, och jag vill som en kvalificerad gissning säga att årsbudgeten för hela verksamheten är ett par hundra tusen kronor. Till en icke helt obetydlig del kommer de pengarna in genom prenumerationer på det material som förbundet framställer. Till detta kommer anslag och bidrag, som inte heller är hemliga. Jag är inte säker på att Sten Andersson är nöjd med detta. Jag gick fram och bad att få kasta ett öga på denna ”hemliga PM” för att se om det var möjligt att identifiera den — bl.a. till datum — men det fick jag inte göra. Den behöver ju inte vara tio år gammal. Jag är helt övertygad om att den inte var färsk när den för någon timme sedan av någon händelse föll i Sten Anderssons hand. Så färsk kan den inte vara. Det är det faktum att organisationen framträder under ett namn som varit bortglömt i tio år som kan leda tankarna till tioårsperioder, men namnet behöver inte vara fel. Jag skall inte beskylla Sten Andersson för mera bluffande än vad som är nödvändigt — det räcker ändå. Det är möjligt — jag har inte hunnit kontrollera det — att förbundet har kvar det gamla namnet, även om det bytt huvud på sitt utsända tryckta debattmaterial. I så fall kan uppgiften vara riktig, men nog låter det litet konstigt. I varje fall har — det tror jag att jag vågar försäkra kammarens ledamöter - Sten Andersson dramatiserat detta på ett sätt som jag tror att inte någon annan är i stånd att göra. Han är verkligen specialist på att finna och näst intill uppfinna högst hemliga dokument, som har det mesta utom just hemligheter — för hemliga är de sällan i någon nämnvärd betydelse. Det är sådana papper som man kan få ta del av, om man så önskar. Efter detta inlägg kanske jag också får lov att se på den aktuella skriften. Det skulle vara riktigt skojigt.

Herr talman! Det var nog ett misstag av herr Andersson i Stockholm att inte visa mig den aktuella PM:en, framför allt att han inte gjorde det innan han första gången berörde den. Då hade han kunnat få veta vad det var fråga om och hade förstått att det inte var något att dramatisera. Jag noterar bara att det inte alls är konstigt att inte ens styrelseledamöter i organisationen känner igen sin egen förening när herr Andersson beskriver den, för den har inte sådan karaktär som han har angivit. Den är icke hemlig. Den framträder med offentliga, i pressen refererade konferenser, där även herr Sten Andersson närstående journalister brukar vara närvarande, och det har ibland varit stor publicitet omkring dessa. Hemligare är den alltså inte: Jag skall gärna hålla med om att det är förfärligt dumt när man skriver ”Konfidentiellt” i hörnen på papper som inte alls är hemliga. Tyvärr är det inte ovanligt i det samfund där vi lever. Herr Sten Andersson citerade några passusar ur promemorian, där man talar om det socialdemokratiska partiet. Jag delar personligen inte de värderingarna, men det är fråga om politiska värderingar, som man faktiskt har rätt att framföra om man så önskar. Och, herr Sten Andersson, vissa inslag i debatten här i kväll har haft en ton, ett innehåll och en accent som verkligen har kunnat få tankarna att gå i den riktningen när vi tänker på vårt gamla, fina, kära socialdemokratiska parti — så man är inte helt utan skuld själv, om en och annan av annan uppfattning än en socialistisk ibland upplever partiet som ett sådant hot. Jag vill än en gång understryka: Jag delar inte den värderingen, men det är en politisk värdering som man faktiskt har rätt att framföra. Jag skulle ändå kanske vilja säga, att inte ens med den här formuleringen, som jag alltså tycker är i grövsta laget, blir det inte riktigt så grovt som när herr Sten Andersson står här och beskriver andra partier — och han har inte ens vett att försöka göra det i hemlighet, utan han talar öppet i Sveriges riksdag, och det är värre ändå. Nej, herr Sten Andersson, den här bluffen går inte. Vad herr Andersson har hittat är ett papper, som möjligen har stämpeln ”Konfidentiellt” men som inte borde ha det, för det har ingenting att dölja. Och identiteten är klar, herr Andersson.

Nu har jag förstått att det ur skrymslena i huset har dykt upp ett antal personer som faktiskt är medlemmar i den här organisationen, t.o.m. i dess styrelse. Det är inte någon som döljer det för herr Sten Andersson eller någon annan. Det är inget skamligt uppdrag, det är inte ens hemligt, utan det är sådant som vem som helst som vill ägna sig åt samhällsarbete med all heder kan deltaga i. Ingen skäms för det. Herr Sten Andersson skulle nog börja fundera litet över om det inte är dags att sluta med att gräva upp s.k. hemliga dokument.

Herr talman! Vill då herr Sten Andersson till sist bara förklara för mig: Hur bär man sig åt för att hemlighålla en verksamhet som till icke obetydlig del består av stora, offentliga konferenser, av vilka — om jag inte minns fel — åtminstone någon har hållits här i riksdagshuset, och som refereras i tidningar av alla politiska färger? Hur kan den verksamheten bli hemlig?
Herr talman! Jag vill i all blygsamhet och i största korthet försöka återföra debatten till det vi egentligen avhandlar. Från flera håll har man i kväll använt en delvis missvisande terminologi. Det har talats om fackföreningsrörelsen och kollektivanslutningen. Det finns ett stort och framgångsrikt centralt fackförbund, nämligen TCO -—- Tjänstemännens centralorganisation — med bortåt en miljon medlemmar. Det fackförbundet och dess underorgan kollektivansluter inga medlemmar till något politiskt parti.

Herr talman! Vid den här sena tidpunkten skall jag fatta mig mycket kort. Jag avser inte att ställa något yrkande mot ett enigt utskott och en till motionen övervägande negativ remissopinion. Låt mig ändå bara få säga, herr talman, att jag inte är helt övertygad av utskottets argumen tering för de gränser som just nu är satta för lekmannanämnds medverkan. Men jag skall gärna erkänna att det, som både Kommunförbundet och Domareförbundet betonar i sina remissvar, har gått ganska kort tid sedan underrättsreformen genomfördes och att det kan vara ett skäl för att inte nu göra en ändring. Jag noterar också att ett annat av utskottets skäl för avslag nu är att en undersökning pågår inom justitiedepartementet om behov och inriktning av en allmän översyn av rättegångsbalken. Herr talman! Låt mig sedan till sist, som en av motionärerna, tacka utskottet för en grundlig och omsorgsfull behandling av motionen.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig hur jag bedömer de framtida sysselsättningsmöjligheterna för de anställda vid Cementas anläggningar i Hällekis mot bakgrund av den strukturutredning som föreslår Hällekisfabrikens nedläggning samt hur jag allmänt ser på de privata företagens ansvar att medverka till alternativa sysselsättningar vid företagsnedläggelser. Sedan i vintras håller en arbetsgrupp under landshövding Frithiofson på att undersöka möjligheterna att skaffa ersättningssysselsättning till Hällekis, om nedläggning av cementproduktionen skulle komma i fråga. Sedan en preliminär strukturplan redovisats beträffande cementindustrin inom Euroc-koncernen har arbetsgruppens ansträngningar aktiverats. Gruppen har kontakter med ett tiotal allvarligt intresserade företag, och mer direkta förhandlingar pågår med tre företag. Rent allmänt anser jag att företag, som har stor betydelse för sysselsättningen på en ort, bör känna ett sådant ansvar för sina anställda att företaget gör sina yttersta ansträngningar att fortsätta driften eller, där detta inte är möjligt, att företaget gör betydande insatser för att skaffa alternativ sysselsättning. I Hällekis är cementfabriken den dominerande utkomstmöjligheten. Cementa måste därför enligt min mening tilldelas ett stort ansvar för att de anställda skall få nya arbeten vid en nedläggning av Hällekisfabriken.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för ett enligt mitt sätt att se positivt svar på min fråga. Jag hoppas att det svar som industriministern har gett kommer att lugna många oroliga anställda vid Cementas fabrik i det lilla samhället Hällekis. 9 Hällekis är ett efter svenska förhållanden synnerligen unikt samhälle. När man har rest in där har man mötts av en skylt som har upplyst om att här slutar allmän väg. Den skylten har varit ganska betecknande för de förhållanden som har rått i Hällekis. Det har varit ett slags privatsamhälle, där företaget Cementa ägt all mark, alla gator och vägar, vattenoch avloppsanläggningar, eldistribution och många bostäder. I snart 100 år har Cementakoncernen exploaterat kalken i Kinnekulle och med hjälp av den trägna bofasta befolkningen tillverkat cement här med stor framgång och med stora vinster för företaget. Det är därför inte att undra på att besvikelsen och förbittringen i bygden blev stor när Euroc-koncernen meddelade att man i en strukturutredning kom fram till att Hällekisfabriken sannolikt skulle komma att läggas ned och att cementtillverkningen skulle upphöra. De ca 300 anställda i företaget och de 1000 invånarna i det lilla samhället upplevde detta som ett svek och ansåg att det hela avslöjade en upprörande brist på socialt samhällsansvar från det företag de troget hade tjänat under många år. Till saken hör att företaget tidigare vägrat att släppa ifrån sig någon som helst mark som skulle möjliggöra etablering av andra industrier i samhället. Uppenbarligen ville man undvika konkurrens om arbetskraften. Nu är det inte rimligt att till varje pris kräva att man alltid skall tillverka cement i Hällekis. Det kan ur miljöoch andra synpunkter vara positivt om exploateringen av det vackra Kinnekulle upphör. Men vad jag och många med mig anser att man bör kunna kräva är att den mycket rika Euroc-koncernen känner sitt ansvar och aktivt medverkar till att skaffa alternativa sysselsättningar. Jag är tacksam över den allmänna deklaration som industriministern gör i svaret beträffande det ansvar som företagen i sådana sammanhang bör känna. Jag vill avslutningsvis bara ställa en följdfråga till industriministern. Genom att Euroc-koncernen har köpt Gullhögens cementfabrik har det skapats ett monopol på cementtillverkningen i Sverige, och jag vill veta på vilket sätt regeringen tänker skaffa sig vederbörligt inflytande i detta cementmonopol.
Herr talman! Jag vill gärna säga att i det arbete som bedrivs av arbetsgruppen för Hällekis har Cementa deltagit och visat ett positivt intresse för att medverka, genom markupplåtelse och på annat sätt. Min förhoppning är att man skall kunna bryta den ensidighet i näringslivet som har rått i Hällekis, om en nedläggning nu kommer i fråga. På den fråga som är ställd vill jag svara att i det avtal som har träffats mellan regeringen och Euroc ingår att — och det har ju riksdagen tagit ställning till — staten skall vara representerad med två representanter i styrelsen och dessutom suppleanter, revisor och revisorsuppleanter. Vi har också en övervakning av prisutvecklingen. Denna är avtalsbunden liksom leveransförpliktelserna. Vid bolagsstämman den 15 augusti i år tillträdde de statliga representanterna i styrelsen. De får nu möjligheter att följa utvecklingen och ta del av den strukturplan som har presenterats Nr 119 och SO Styrelsen så småningom skall ta ställning till. Tisdagen den Vi hade också i avtalet skrivit in en överenskommelse om att struk 12 november 1974 turplanen skulle göras upp i samarbete med de anställda och i nära kontakt med kommunen. Motivet härför var att vi så tidigt som möjligt ville Ang. säkerhetsbefå veta vad som skulle komma att inträffa inom cementindustrin. Om = stämmelserna för nedläggningar kom i fråga skulle vi då också kunna vidta åtgärder för — transporter av att klara problemen för dem som kunde bli berörda — de anställda och = farligt gods kommunerna. Jag anser att vi med den strukturplan som föreligger har fått ett gott grepp om vad som kan komma att ske och att vi också har stora möjligheter att på ett mera tillfredsställande sätt än vad som ofta varit fallet kunna möta svårigheterna och bistå de anställda.
Herr talman! Jag tackar för detta uttalande från industriministern. Det är ju så att den arbetsgrupp som tydligen med stor framgång leds av landshövdingen i Skaraborgs län Karl Frithiofson har kontakter med — som det sägs i frågesvaret — ett tiotal olika företag. Ett av dem har bekantgjorts i pressen — nämligen det norska Ankerlokken. Om dessa förhandlingar får ett positivt resultat kanske man kan hoppas att flera människor kommer att bli sysselsatta i Hällekis än tidigare. Jag vill gärna fråga om industriministern delar den bedömningen.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat socialministern om han anser att säkerhetsbestämmelserna för transporter av farligt gods är tillfredsställande och att bevakningen av dessa sker på ett tillfredsställande sätt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. När det gäller nationella järnvägs-, sjöoch lufttransporter av farligt gods finns sedan flera år tillbaka en reglering som i princip motsvarar internationella bestämmelser. Ansvaret för tillämpningen av bestämmelserna ligger hos respektive förvaltningsmyndighet, dvs. SJ, sjöfartsverket och luftfartsverket, varvid arbetarskyddsstyrelsen fullgör viktiga uppgifter såvitt avser dess verksamhetsområde: överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg m.m. lades fram förslag även till en förbättrad säkerhetsmässig reglering av inrikes vägtransporter av farligt gods och till organisatoriska former för denna reglering. Förslagen, som godkändes av riksdagen, innebär att de nationella vägtransporterna av farligt gods regleras inom ramen för den på olika varuområden gällande produktkontrollagstiftningen. Detta har till följd bl.a. att statens industriverk har hand om regleringen i fråga om brandfarliga och explosiva varor, produktkontrollnämnden regleringen i fråga om hälsooch miljöfarliga varor och statens strålskyddsinstitut regleringen i fråga om radioaktiva varor. Vad gäller brandfarliga och explosiva varor, som volymmässigt utgör de mest betydande transporterna av farligt gods, samt radioaktiva varor finns redan utförliga bestämmelser. Inom området hälsooch miljöfarliga varor utarbetas för närvarande särskilda föreskrifter rörande giftiga och frätande ämnen. Bestämmelserna torde komma att utfärdas under första halvåret 1975. Statens industriverk har till uppgift att samordna föreskrifterna på de olika transportområdena. Transporterna av farligt gods har en mycket stor omfattning. Jag behöver bara nämna transporterna av olja och oljeprodukter. En fullständig kontroll av att varje enskild transport sker i överensstämmelse med gällande föreskrifter är knappast möjlig att genomföra. Enligt min mening fungerar polisens och övriga myndigheters övervakning på ett tillfredsställande sätt. Inom en stor del av det aktuella området finns redan tillfredsställande bestämmelser. I fråga om vissa varugrupper behöver bestämmelserna kompletteras. Som framgår av vad jag nyss sagt pågår arbetet härmed. Jag räknar med att en fullständig översyn skall vara genomförd inom en inte alltför avlägsen framtid.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret som var ganska utförligt. Min fråga är närmast föranledd av ett lastbilshaveri på riksväg 15 i Hörby i slutet av förra månaden, där en tung lastbil lastad med fruset kött och natriumcyanid havererade. Bilen tillhörde ett etablerat storföretag i transportbranschen. När haveriet hade inträffat trädde representanter för företaget fram och bedyrade att så här skall det inte gå till — och sade samtidigt att man inte kunde förstå varför säkerhetsbestämmelserna inte hade följts. Man deklarerade också att företaget skulle företa en utredning av det här fallet. Den här lastningen strider helt naturligt mot gällande bestämmelser. Men fråga är om det är möjligt att nå önskvärd effekt bara med hittillsvarande bestämmelser och med den eventuella skärpning som träder i kraft nästa år. Jag har den bestämda uppfattningen att transporter av giftiga ämnen måste få en ännu större uppmärksamhet. Vi kan inte slippa ifrån transporter av detta slag — det vore orealistiskt att tänka sig — men väsentligt radikalare ingrepp måste göras för att nå en sådan säkerhet att nära nog Nr 119 alla riskmoment är eliminerade så att framtida katastrofer kan förebyggas. Tisdagen den En åtgärd är att transporter av de farligaste ämnena alltid sker med po 12 november 1974 liseskort eller annan eskort och med begränsad hastighet. Ett sådant förfarande skulle eliminera riskerna för kollisioner med mötande trafik. Det — Ang. säkerhetsbeskulle också garantera att rätt anpassad hastighet hölls. Det skulle vidare — stämmelserna för skapa tryggare arbetsförhållanden för de chaufförer som tvingas utföra — transporter av sådana transporter. farligt gods Jag anser även att en skärpt kontroll av de utländska lastbilstransporterna inom landet är nödvändig. Här kunde man förfara på samma sätt —- så snart en utländsk lastbil kommer in i landet skulle den omfattas av denna kontroll. Frågan om kostnaderna härför kan naturligtvis lösas på olika sätt. En logisk lösning är att transportföretaget självt står för kostnaderna för en skärpt övervakning och kontroll. De utländska chaufförerna har också många gånger svårt att följa de arbetstidsbestämmelser som gäller här i landet. En sådan omedelbar kontroll skulle också göra det möjligt för de svenska myndigheterna att stoppa transporter med fordon som inte fyller de säkerhetskrav som ställs. Polisövervakning av farliga transporter på landsväg är ett radikalt ingrepp i den hittills tillåtna hanteringen, men jag anser den vara nödvändig för att förhindra kommande haverier och olyckor.
Herr talman! Jag har inte närmare kännedom om den händelse som herr Hallgren har beskrivit. Vi har försökt att undersöka fallet, och så långt vi har kunnat förstå har det varit fråga om en otydlig märkning av emballaget. Det innebär att man inte kunnat få kontroll över vad lasten i sin helhet innehöll och att giftiga ämnen transporterades tillsammans med matvaror. Jag delar uppfattningen att det här kan vara nödvändigt med kompletterande bestämmelser, och det har, som jag sagt, redan påbörjats ett sådant arbete. Avsikten är bl.a. att utfärda detaljbestämmelser i fråga om märkning av giftiga och frätande ämnen. En förbättring är således att vänta. Vad herr Hallgren i övrigt sagt har jag ingenting att invända emot.
Herr talman! Jag tackar för det som industriministern senast sade: att han inte har någonting att invända mot att överväga de åtgärder som jag har angett som behövliga. Jag kan bara säga att en viktig detalj är att chaufförerna själva får reda på vad det är för slags gods de transporterar. Ett förfarande med skydd i form av eskort, när chauffören har verkligt farliga ämnen på sin lastbil, ger honom en betryggande arbetsro, 13 och det är naturligtvis av största vikt. Samtidigt ger det samhället ett större skydd än det förfaringssätt som nu används. Detta är bara att poängtera.
Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig om jag är beredd att slopa ramen för igångsättningstillstånd för styckebyggda småhus i egen regi, som skall uppföras utan statliga lån. Dessa ramar liksom ramarna för det statsbelånade bostadsbyggandet bestäms på grundval av en bedömning av de samhällsekonomiska förhållandena, bostadsförsörjningssituationen, läget på arbetsmarknaden och andra väsentliga allmänna intressen. Jag kan med hänsyn härtill inte förorda att det bostadsbyggande som avses i herr Ekinges fråga undantas från rambegränsning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret.

Är kvoten slut får man inget igångsättningstillstånd. Det är på något sätt att ge med ena handen och ta tillbaka med den andra. Visserligen var statsrådets svar entydigt, men det var inte tillfredsställande, det måste jag säga. Många frågor reser sig: Vilka samhällsekonomiska, vilka bostadsförsörjningsmässiga eller vilka arbetsmarknadsmässiga hinder finns det i dag för att slopa ramen just för den här gruppen av småhus? Det måste vara det fjärde motiv som statsrådet angav — ”andra väsentliga allmänna intressen” — som innebär krav som på något sätt skall tillgodoses. Skulle detta vara anledningen till att man inte kan slopa den här kvoten? Andra frågor uppstår naturligtvis också: Fanns inte samma motiv när man beslutade om stimulansbidraget?

Herr talman! För det första har herr Ekinge fel när han säger att ramen är fylld. Ramen för den statliga långivningen under 1974 ger utrymme för uppförande av ytterligare 10 000-15 000 småhus. För det andra kommer småhus utan statliga lån inte, med den nya bostadspolitik som jag hoppas vi kommer att anta här i slutet av året, att få några räntesubventioner, och det är en mycket stor nackdel som i framtiden kommer att vara vidhäftad privata lån. För det tredje är småhus utan statliga lån, särskilt sådana som byggs i grupp, ofta avsevärt dyrare än de privatfinansierade. Det är en väldigt viktig konsumentupplysningsfråga. Skillnaden i genomsnitt är, enligt en undersökning som bostadsstyrelsen har gjort, 40 000 kronor mellan privatfinansierade och statligt finansierade. För det fjärde är man från kommunernas sida kritisk mot onödiga frisläpp därför att de spolierar den kommunala turordningen och försvårar planeringen av småhusbyggandet. För det femte kan byggande av småhus utan statliga lån öka tendensen till segregation. Detta är våra motiv för att inte släppa fram privatfinansierade hus när vi har kvar så betydande delar av de statliga kvoterna. Det vore en dålig bostadspolitik, och därför måste svaret på herr Ekinges fråga bli ett nej.

Herr talman! Det är klart belagt att gruppbebyggelse utan statliga lån ofta blir dyrare. Därför hade jag ställt min fråga så, att den gällde styckebyggda småhus i egen regi. Det är på den punkten som jag vill ha svar. Vi upplever i dag att väldigt många står i kö och vill utnyttja möjligheten att få igångsättningstillstånd före årets slut. På de andra punkterna är vi säkerligen överens. Ingen vill väl medverka till en segregation. Men det gäller en liten grupp som upplever den här situationen som uttryck för ett byråkratiskt krångel. Och att tala om att detta skulle medverka till segregation det är att söka argument som i varje fall inte finns i den omedelbara förgrunden.
Herr talman! I mycket stor utsträckning tror jag att detta problem beror på att man inte har tillräcklig upplysning och information om det 15 faktiska förhållandet. Jag upprepar att det finns utrymme på de statliga kvoterna. Skälet till att vi över huvud taget haft en möjlighet till frisläpp tidigare har varit att vi haft kommuner som velat bygga mera än vad som ryms inom den statliga kvoten. Även om den undersökning jag nyss åberopade gällde en annan typ av hus vet vi med all säkerhet att motsvarande förhållande finns även i fråga om den här typen av småhus. Jag kan därför inte se någon anledning till att vi skall ta bort, som herr Ekinge föreslog, ramen för vissa småhus. Jag menar att det på den här punkten finns väldigt starka skäl för att dels bibehålla de nuvarande principerna, dels upplysa de byggande om de fördelar som finns med de statliga lånen.

Herr talman! Om det är brist i informationen, hoppas jag ändå att den här debatten har gjort någon nytta. Det måste vara angeläget för oss alla att sprida upplysning så att inte hundratals människor står i kö helt i onödan, om jag tolkar statsrådet rätt. Det andra jag hade åsyftat med min fråga och möjligen hoppats att statsrådet skulle kunna ge besked om var om man i ett läge där man ändå har uppenbara problem skulle kunna överväga att ta en del av nästa års kvot i anspråk i förskott i den utsträckning det behövs för att lösa dessa problem.
Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig om jag vill kommentera pressuppgifter om att svenska banker — varav en statlig — garanterat lån till Sydafrika. Uppgifterna om att svenska banker, däribland Sveriges kreditbank, har medverkat vid placeringen av sydafrikanska lån på den internationella kapitalmarknaden är riktiga. Min kommentar är — mot bakgrund av regeringens allmänna uppfattning om den sydafrikanska regimen — att svenska banker bör avhålla sig från att medverka i transaktioner av det nu aktuella slaget. Jag vill tillägga att regeringen av samma skäl avrått svenska företag från investeringar i Sydafrika.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Utan tvivel är det sydafrikanska systemet mycket beroende av sin ekonomiska styrka och framgång. Man måste bevisa systemets lönsamhet Nr 119 för de inhemska kapitalintressen som är en förutsättning för dess existens Tisdagen den och också för de utländska kapitalintressen som stöder regimen. Syd 12 november 1974 afrikas ekonomiska styrka ger också möjlighet till ett visst inflytande I i det övriga Afrika. Därför är det naturligtvis mycket beklagligt att det — Ang. förekomsten också finns svenska intressen i Sydafrika; jag har också tidigare haft av svenska bankers anledning att ta upp det här i kammaren. lånegarantier till Det svenska stöd till Sydafrikas kapitalanskaffning som har konsta — Sydafrika terats är väldigt allvarligt. I och för sig är det förståeligt om regeringen när det gäller bankväsendet i allmänhet inskränker sig till uttalanden av den typ som vi har fått av handelsministern i dag och som ju liknar de uttalanden som har gjorts tidigare i fråga om privata investeringar i Sydafrika, men ett alldeles speciellt problem erbjuder det ändå när en statligt ägd bank går in med sådan här hantering. Själva motivet för ett statligt ägande måste ju vara att man skall kunna påverka den statligt ägda bankens policy. I det här fallet är det uppenbart att banken har agerat på ett sätt som står helt i strid med ägarens-statens klart uttalade intentioner. Jag tycker att det är litet beklagligt att inte statsrådet i sitt svar tog upp den här problematiken, i vilken mån man skall anse att en statlig bank skall kunna agera helt i strid med den svenska statens önskemål och intentioner, men jag kanske kan hoppas på att få den frågan litet närmare belyst i en replik.
Herr talman! Frågan gällde inte det problem som herr Granstedt tar upp nu. Svaret är helt enkelt att vi från regeringens sida har gjort ledningen för den nuvarande PK-banken uppmärksam på det olämpliga i att delta i sådana transaktioner. Därmed har vi väl visat vad vi tycker om den aktion som banken var med om för ett par år sedan. Att regeringen inte kan delta i bankens löpande beslut är väl uppenbart, men vår uppfattning har vi uttryckt både offentligen och direkt till bankledningen. Jag tror att bankledningen klart nog har observerat vår inställning till bankens agerande.
Herr talman! Innehållet i min fråga framgår av formuleringen; jag bad om kommentarer till att svenska banker — varav en statlig — hade engagerat sig i den här verksamheten. Det faktum att en bank var statlig, med de speciella problem det förde in i sammanhanget, ville jag då naturligtvis ha belyst, och det har jag också fått. Naturligtvis är det ändå litet anmärkningsvärt att staten som ägare inte har mera insyn i och inflytande över så stora åtaganden som det här är fråga om, men jag noterar med tillfredsställelse att regeringen tydligen har haft kontakt med banken. Jag hoppas att handelsministerns 17 uttalande innebär att sådana här engagemang inte kommer att upprepas i framtiden.

Herr talman! Herr Berndtson har frågat industriministern om utfästelser om företagsetablering i andra länder skall anses vara försvarbara som medel att söka uppnå leveransavtal av produkter från svensk krigsindustri. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Svenska företag måste i vissa fall lämna utfästelser om företagsetablering utomlands för att uppnå avtal om export av svenska varor. Detta gäller särskilt vissa typer av exportaffärer och vid export till marknader som skyddas mot import. Jag finner utfästelser om företagsetablering för produktion utomlands försvarbara om de ligger i linje med våra industrioch sysselsättningspolitiska strävanden, som de utvecklats i propositionen 89 år 1974.
Herr talman! Samtidigt som jag tackar handelsministern för svaret på min enkla fråga vill jag redovisa några företeelser som föranlett frågan. Det har i år förekommit stor aktivitet från ledningen för SAAB-Scania i syfte att sälja flygplanet Viggen till flera NATO-länder. I uppenbart syfte att få övertag i konkurrensen med Frankrike och USA har man utlovat betydande investeringar och arbetstillfällen i de tilltänkta köparländerna, Holland, Belgien, Norge och Danmark. Det finns flera aspekter på denna verksamhet, och jag vill peka på några av dem. 1. När det gäller export av krigsmateriel bör mycket stor restriktivitet råda. Det är därför befogat att fråga om regeringen gett sanktion till denna aktivitet i länder som tillhör NATO. 2. Kapitalexporten är redan omfattande, och det finns skäl att begränsa den. De utfästelser som SAAB-Scania och flera andra storföretag gjort skulle innebära ökad kapitalexport. Till saken hör också att väldiga belopp tillförts krigsindustrin av statliga medel, som ett enskilt företag nu vill utnyttja utomlands. Sker det med regeringens goda minne? 3. Det kanske mest aktuella är att frågan om civil produktion som alternativ till den dominerande militära tillverkningen, exempelvis i Linköping, har blivit allt mer brännande. Anser verkligen regeringen att SAAB-Scanias inriktning att satsa på flygplanstillverkning i de angivna länderna är förenlig med strävandena att skapa civil produktion i Linköping? Arbetarna där gör det uppenbarligen inte. Handelsministern säger att sådana företagsetableringar är försvarbara = Nr 119 om de ligger i linje med våra industrioch sysselsättningspolitiska strä Tisdagen den vanden. Jag vill påstå att de inte gör det. 12 november 1974 Vi har ju länge från vpk krävt ett program för civil produktion som — ersättning för den militära tillverkningen, bl.a. i Linköping. Om man :Ång. utfästelser om nu satsar på internationell produktion av Viggenplan, så kan vi befara = företagsetablering i att detta motverkar strävandena att skapa civil sysselsättning i Linköping. utlandet För de anställda i Linköping måste det vara mer angeläget med civila jobb där än med löften om investeringar och arbetstillfällen i andra länder.
Herr talman! På herr Berndtsons fråga huruvida regeringen sanktionerar försäljning av krigsmateriel till länder som tillhör NATO, skall jag be att få upplysa herr Berndtson om att Sverige vid många tillfällen har sålt krigsmateriel till Danmark och Norge, två länder som såvitt jag vet tillhör NATO. Vi har alltså tidigare sanktionerat sådana beslut. Jag vill fråga om herr Berndtson anser att vi skall upphöra med sådana leveranser till Danmark och Norge. Herr Berndtsons övriga frågor hänför sig till en helt hypotetisk situation. Vi vet ännu inte huruvida denna affär blir av. Vi vet ännu inte vad det är för slags erbjudanden som SAAB i sådana fall skulle komma med. De har i varje fall aldrig konkretiserat det för den statliga myndighet som har att handlägga frågan om svenska företags etablering utomlands. När den situationen föreligger, är jag beredd att ta upp en diskussion om dessa utlandsinvesteringars förenlighet med den proposition som riksdagen har antagit och som nu förverkligas inom ramen för kontrollen av kapitalexport. Herr Berndtson känner sig kompetent att redan nu avgöra allt detta. Det gör inte jag förrän jag har sett papperen på bordet och vet att det är en konkret, faktisk affär vi diskuterar. Ännu så länge är det bara en hypotes.
Herr talman! Men om man anser att förutsättningarna för företagsetableringar utomlands skall vara att de är försvarbara och ”ligger i linje med våra industrioch sysselsättningspolitiska strävanden”, som handelsministern säger i sitt svar, måste man väl också ha gjort den bedömningen att så är fallet. Jag vill emellertid påpeka att de anställda arbetarna vid SAAB-Scania t.o.m. rest kravet att de här planerna skulle stoppas. Arbetarna hyser nämligen inte tilltro till att genomförande av planerna skulle lösa sysselsättningsproblemen här hemma, utan de anser snarare att det skulle dra undan arbetstillfällen. Jag tycker också att handelsministern bagatelliserar frågan om krigsmaterielproduktion i andra länder. Man har exporterat krigsmateriel till Norge och Danmark, säger handelsministern. Men här handlar det ju om att man också skall etablera ett produktionssamarbete med NATO 19 länder, och jag menar att frågan är allvarligare än vad handelsministern vill anse. Låt mig också påpeka att det har varit en mycket stark opinion just i Linköping —- där förhållandet ju är det att var femte förvärvsarbetande i dag är sysselsatt med militär produktion — för att man skall skapa civila alternativ i produktionshänseende. Därför menar jag att det är mycket angeläget att man satsar på den sidan i stället för att försöka sälja Viggenplan utomlands.
Herr talman! Herr Berndtson envisas med att försöka diskutera en affär som ännu inte existerar. Enligt riksdagens regler ställer herr Berndtson sin fråga på ett allmänt principiellt sätt, och jag svarar på den frågan att vilken etablering som helst som är i linje med våra industrioch sysselsättningspolitiska strävanden är försvarbar. Jag har därmed inte på något vis tagit ställning till den affär som herr Berndtson sedan envist återvänder till i sina repliker och som jag över huvud taget inte har graderat — om den är bra eller dålig för Sverige, allvarlig eller icke allvarlig. När affären föreligger kan vi diskutera den frågan men inte så länge det bara är en hypotes. Det trodde jag att herr Berndtson kunde inse. Om vi finner att affären inte är försvarbar ur de här synpunkterna, ja, då bör regeringen och de organ som har ansvaret avvisa hela affären. Så enkelt är det. Men det vet vi alltså ännu inte.
Herr talman! Bör man inte ha en uppfattning om riktigheten i miljardinvesteringar i andra länder och tiotusentals arbetstillfällen i dessa länder? Skall det verkligen vara nödvändigt att ett färdigt avtal föreligger innan handelsministern redovisar en uppfattning i den frågan? Det tycker jag verkar oroande.
Herr talman! Jag lider av den svagheten att jag behöver vissa fakta, viss information, innan jag tar ställning. Men det är någonting som herr Berndtson tydligen helt sätter sig över. Gratulerar!
Herr talman! Har över huvud taget dessa diskussioner försiggått med eller utan regeringens medverkan?

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av att svenska banker, däribland även statliga, genom lånegarantier för sydafrikanska obligationsemissioner stödjer den rasistiska regimen i Sydafrikanska unionen. Mitt svar på frågan är att svenska regeringen på grund av sin allmänna i många olika sammanhang framförda uppfattning om den sydafrikanska regimen anser att svenska banker bör avhålla sig från att medverka vid transaktioner av det nu aktuella slaget. Jag har gjort PK-banken uppmärksam på regeringens inställning. Jag vill tillägga att regeringen av samma skäl avrått svenska företag från investeringar i Sydafrika.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Befrielserörelserna i Sydafrika och Namibia har vädjat till bl.a. Sverige att bryta de ekonomiska förbindelserna med den vita härskarklassen i Sydafrika. En klar majoritet av svenska folket — inte minst inom fackföreningsrörelsen — stöder befrielserörelsernas kamp mot det ekonomiska, politiska och kulturella förtrycket i Sydafrika. Sverige har i FN fördömt apartheidpolitiken i skarpa ordalag, och Sverige ger också stöd till befrielserörelserna i nämnda länder. Detta är den svenska regeringens positiva ansikte inför de förtryckta och av rasistregimen i Sydafrika förnedrade människorna. Det andra ansiktet — det negativa — är att svenska privata banker och dessutom en svensk statlig bank hjälper förtryckarna i Sydafrika att låna pengar utomlands, pengar som är livsviktiga för att kunna upprätthålla terrorn och förtrycket, och livsviktiga för att bygga upp en krigsapparat riktad mot de angränsande progressiva staterna i södra Afrika. Svensk storfinans investerar under gynnsamma villkor i Sydafrika och bidrar på det sättet till att stötta upp en avskyvärd regim. Men även staten har alltså ett finger med i detta dubbelmoralspel. Den statliga Kreditbanken, nuvarande PK-banken, urholkar genom sina lånegarantier till Sydafrika de starka officiella fördömanden som gjorts. Vad får de förtryckta afrikanerna för uppfattning av det officiella Sverigé, om en sådan verksamhet får fortsätta? Handelsministern talar inte klarspråk i den här frågan. Det räcker inte med att säga att bankerna bör avhålla sig från åtaganden som undergarant för Sydafrikalån i utlandet. Det räcker inte med att avråda svensk storfinans från investeringar i Sydafrika. Det avgörande är att få till stånd ett stopp för den här verksamheten. Och då är min fråga: Ämnar handelsministern och regeringen vidta några åtgärder i den riktningen?
Herr talman! Jag antar att herr Måbrink känner till den svenska inställningen till ekonomiska sanktioner. Det är nämligen den som det är fråga om här. Vi anser att sådana sanktioner skall vidtas när de har någon utsikt att bli effektiva. Och för att de skall bli det måste det finnas en någorlunda bred internationell uppslutning bakom dem. Detta gör att vårt agerande i FN och i andra organisationer har inriktats på att få till stånd en sådan uppslutning. Vi har för närvarande vår uppmärksamhet riktad på frågan i syfte att få klarhet i huruvida det finns förutsättningar för i första hand stormakternas medverkan i ett sanktionsbeslut för att på det sättet göra det effektivt. Att förbjuda svenska banker att vara underwriters till obligationsemissioner kostar oss inte någonting, och det har naturligtvis heller ingen effekt på den ekonomiska situationen i Sydafrika. När vi intar en negativ hållning till detta, så är det för att vi på intet sätt vill bidraga till den sydafrikanska regimens framgångar. Men vi inbillar oss inte ett ögonblick att vi skapar dess undergång genom att det lilla Sverige vidtar ekonomiska sanktioner av det slag som herr Måbrink här talar om. Därför måste det finnas ett internationellt underlag. Det underlaget håller på att växa, och vi arbetar på att få det tillräckligt starkt och brett för att ge resultat.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt som handelsministern säger, att det måste finnas en bred uppslutning när det gäller att få till stånd en ekonomisk sanktion mot Sydafrika. Men därför finns det ju ingen anledning för Sverige att säga att så länge som det inte finns en sådan uppslutning skall vi avvakta. Jag tycker att Sverige här skulle kunna gå i spetsen och börja med ekonomiska sanktioner. Lyssna på vad befrielserörelserna i Sydafrika och Namibia säger och begär! De har gjort den bedömningen att Sverige som det första landet i västvärlden skulle kunna ta initiativ och börja med ekonomiska sanktioner samt förbjuda svenskt kapital att investera i Sydafrika. Slutligen sade handelsministern att bankernas verksamhet beträffande Sydafrika kostar oss ingenting. Nej, men det är ju en politisk fråga av stor vikt. Det är det det handlar om.

Herr talman! Herr Lundgren har frågat mig om riksantikvarieämbetet, domkapitel eller biskop har möjligheter att stoppa att en av svenska kyr kans församlingskyrkor, som är under uppförande, inreds med såväl dop = Nr 119 funt som dopgrav. Tisdagen den Enligt kungörelsen med föreskrifter rörande det offentliga byggnads 12 november 1974 väsendet skall förslag till kyrkobyggnad granskas och godkännas av riks+ = antikvarien. Riksantikvarien skall därvid inhämta yttrande från dom = Ang. beslutandekapitlet huruvida det finns något att erinra från kyrklig synpunkt mot = rätten vid inredning förslaget. Har kyrkobyggnad inte godkänts av riksantikvarien får den av församlingskyrinte tas i stadigvarande bruk för sitt ändamål, om inte riksantikvarien = kor efter hörande av domkapitlet särskilt medger det. När en kyrkobyggnad är färdig att tas i bruk som församlingskyrka skall den i allmänhet invigas av biskopen. Biskopen har inte möjlighet att inviga församlingskyrkan, om inte riksantikvariens godkännande föreligger. Å andra sidan torde inte heller biskop kunna vägra att inviga kyrka som uppförts i enlighet med det förslag som riksantikvarien godkänt. Riksantikvariens beslut i fråga om godkännande av förslag till ny kyrka kan överklagas till Kungl. Maj:t.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga finns inom kyrkosamfälligheten i Märsta. I en av stadsdelarna är för närvarande en kyrka under uppförande. Från början hade man tänkt sig två kyrkliga byggnader i stadsdelen, en för svenska kyrkan och en frikyrklig. I stället kom man i god ekumenisk anda överens om att samsas i en kyrka. Frikyrkorådet och kyrkorådet enades om att en svenska kyrkans församlingskyrka skulle byggas och att även andra trossamfund skulle få använda den. I en nästkommande nybyggd stadsdel skulle däremot ett frikyrkligt trossamfund vara huvudman för kyrkan, och på likartat sätt skulle den kyrkan stå till förfogande för andra trossamfund. Det ansågs självklart av de kristna lekmännen att kyrkorna skulle inredas så, att de verkligen kan fylla sin ekumeniska funktion, alltså med möjligheter till såväl barnsom vuxendop. Teologisk fastlåsthet har ofta omöjliggjort praktisk ekumenik. Därför har glädjen över denna samverkan varit påtaglig och intresset stort. Men nämn den glädje som varar! Nu har såväl präster inom samfälligheten som ärkebiskopen och domkapitlet börjat protestera. Prästerna skriver att de ser med oro på den planerade dopgraven. ”I en sådan kyrka tvingas vi förvalta ett sakrament som något annat samfund sedan kan ogiltigförklara bara några meter därifrån.” Ärkebiskopen ifrågasätter i en domkapitlets skrivelse om något positivt står att vinna genom byggandet av en dopgrav. ”Det kan också”, säger han, ”bli ett onödigt incitament när det gäller de närmaste årens kyrkobyggande.” Dessa yttranden har tyvärr fått riksantikvarieämbetet att också darra på manschetten. I en skrivelse ifrågasätts ”anordnandet av dopgrav mot bakgrund av vad domkapitlet anfört i sitt yttrande”. 23 Det är, herr talman, beklämmande att teologi skall vara så fyrkantig ibland. Det skadar kristendomen. Det är emellertid väl att det — vilket framgår av statsrådets svar — inte finns några formella möjligheter för domkapitel och biskop att ändra denna ekumeniska församlingskyrkas inredning. Att riksantikvarieämbetet har möjligheter att stoppa fullföl översyn av stödet till jandet av den planerade inredningen är däremot tyvärr inte uteslutet. Jag hoppas emellertid att ämbetet inte gör det. Det skulle allvarligt utmana den lokala opinionen. Dessutom förutsätter jag att ett överklagande av ett beslut om ett stopp skulle bifallas av Kungl. Maj:t. Jag tackar varmt för svaret.

Herr talman! Herr Norrby har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka åtgärder han vidtagit med anledning av den av riksdagen begärda översynen av stödet till ungdomsorganisationerna. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Riksdagen uttalade vid behandlingen av vissa ungdomsfrågor hösten 1973 att en skyndsam översyn borde göras av samhällets totala stöd till den inom olika organisationer bedrivna ungdomsverksamheten. I årets statsverksproposition tog departementschefen upp frågan vid behandlingen av bidraget till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet . Han anslöt sig därvid till riksdagens uppfattning och framhöll att behovet av en översyn till övervägande delen hängde samman med frågan om hur ungdomsorganisationernas lokala verksamhet skall stödjas, varvid ansvarsfördelningen mellan stat och kommun angavs vara av central betydelse. Vad departementschefen anförde om översynsarbetet lämnades utan erinran av riksdagen. Under våren påbörjades översynsarbetet inom departementet. Som ett led i detta arbete har under hösten överläggningar ägt rum med representanter för Svenska kommunförbundet och olika ungdomsorganisationer, där frågan om den framtida utformningen av det statliga stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet har diskuterats. Det av statens ungdomsråd framlagda förslaget om centralt stöd till ungdomsorganisationerna bereds för närvarande inom departementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Anledningen till att jag ställt den är det faktum att under föregående år ett flertal motioner kom in till riksdagen med krav på utredning angående statens bidrag till ungdomsorganisationerna. Kulturutskottet yttrade med Nr 119 anledning av dessa motioner att der enligt Utsköttets mening brister i Tisdagen den fråga om samordningen och utformningen av det statliga stödet. Utskottet 12 november 1974 förordade därför en skyndsam översyn av samhällets totala stöd. Utskottet sade vidare att i arbetet bör deltaga företrädare för bidragsgivarna — Ang. begärd —- staten, landstingen och primärkommunerna — och även för de bidrags — översyn av stödet till mottagande organisationerna. ungdomsorganisa Det här stödet, som ju ges i olika former, är värdefullt. Jag vill här = tionerna säga att också det lokala aktivitetsstödet är ett av de lokala organisationerna mycket uppskattat bidrag. Det är väl det enda bidrag från staten som utgår direkt till de lokala organisationerna. Statsrådet hade själv en motion i frågan i fjol. Däri sade statsrådet att utredningen skall göras i anknytning till den kommunalekonomiska utredningen, varför antingen en arbetsgrupp skall syssla med de här frågorna, eller att utredningen skall utföras av den kommunalekonomiska utredningen. Det har gått en tid sedan riksdagen fattade det beslutet. Jag noterar också att statsrådet i våras — den 20 mars tror jag det var — sade att översynsarbetet hade påbörjats. Det är riktigt, och detta har också konstaterats i svaret. Nu har det emellertid skett en hel del. Sålunda har SIA avlämnat ett mycket innehållsrikt och omfångsrikt utredningsmaterial, där t.ex. de frivilliga aktiviteterna inom skolan diskuteras. I anledning därav vill jag ställa en fråga till statsrådet. Anser statsrådet att vad som har föreslagits i SIA utredningen har någon inverkan på bidragsgivningen? Likaså vill jag gärna fråga när i så fall den nu sittande utredningen kan tänkas lägga fram sitt betänkande eller ett förslag i ärendet?
Herr talman! Beträffande de överväganden som kan komma att göras i anledning av SIA-utredningens betänkande kan jag naturligtvis inte uttala mig ännu, eftersom den utredningen nu är ute på remiss. Det blir först under nästa år som vi får ta ställning till den. Tidsplanen för översynsarbetet, vilket alltså sker inom departementet men i samråd med organisationer och förbund, anger att vi i statsverkspropositionen eller senare under nästa år skall kunna redovisa resultatet.

Herr talman! Jag ber att få tacka även för detta svar. Jag noterar med tillfredsställelse att utredningen drivs så skyndsamt att vi kan vänta ett förslag i statsverkspropositionen nästa år. Vidare noterar jag att SIA-utredningen har tagit upp dessa frågor. Enligt min mening finns det ett ganska viktigt samband mellan de statliga bidragen och den verksamhet som ideella organisationer, idrottsorganisationer m.fl. förutsätts bedriva. Därför blir den frågan säkerligen aktuell i utredningsarbetet. Den kanske tyvärr orsakar en fördröjning av arbetet, 25 men jag hoppas att man skall hinna med att överväga frågan innan statsverkspropositionen avlämnas.

Fru talman! Jag hemställer att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen och skogsvårdslagen , m.m. måtte med hänsyn till ärendets omfattning utsträckas till första plenum efter onsdagen den 27 november.
Herr talman! Jag hemställer att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:149 med förslag till organisation av den nya centralmyndigheten för domstolsväsendet m.m. måtte med hänsyn till ärendets omfattning utsträckas till första plenum efter onsdagen den 20 november.

Herr talman! I frågan finns en reservation från moderata samlingspartiet, till vilken jag yrkar bifall. Sedan 1971 är lagrådsgranskningen fakultativ. Den nya regeringsformen är inte avsedd att ändra detta. Den enda ändring som kommer att ske då de nya lagarna träder i kraft vid årsskiftet är att en utskottsminoritet får möjlighet att remittera ett lagförslag till lagrådet. Den möjligheten är dock beskuren på visst sätt. Orsaken till att vi från moderata samlingspartiet igen riktar kritik mot lagrådsgranskningen är att den praxis som utvecklats sedan 1971 inte överensstämmer med de uttalanden som gjorts rörande lagrådets verksamhet. Riktlinjerna för den fakultativa lagrådsgranskningen skulle ha varit att befria lagrådet från att granska mindre ändringar och mindre komplicerade lagförslag. Med hänsyn till den rika floran av lagstiftningsprodukter i dag är det i princip ingenting att invända mot detta. Men det starka skälet som gjorde att man övergick från en obligatorisk lagrådsgranskning till en fakultativ granskning var att viktiga områden föll utanför den obligatoriska lagrådsgranskningen. Jag hänvisar här till konstitutionsutskottets betänkande från 1973, där man bl.a. säger att det skulle vara värdefullt att lagrådsgranskningen kunde utsträckas till lagförslag utanför det obligatoriska området. Enligt utskottet kunde en lagrådsgranskning inom andra områden i åtskilliga fall vara en ange lägnare uppgift än granskningen av vissa lagförslag inom den obligatoriska sektorn. Enligt utskottet var det viktigt att man kunde effektivt utnyttja granskningen för de mest angelägna lagförslagen inom hela lagstiftningsområdet. Sedan räknas i utskottsbetänkandet upp vissa områden som tidigare fallit utanför obligatoriet. Man räknar upp grundlag, kommunallag, vallag, sekretesslag och skattelag. Hur har det nu gått med den effektivitet som man ville åstadkomma genom att införa en granskning av samtliga viktiga lagstiftningsprodukter inom hela lagstiftningsområdet?

Och vad mera är: inte något lagförslag utanför det tidigare obligatoriska området har remitterats till lagrådsgranskning efter 1971 — inte något förslag som rör de uppräknade områdena kommunallag, vallag, sekretesslag eller skattelag.

Lagrådsgranskningen är en granskning av vår högsta juridiska expertis — ledamöter från högsta domstolen och regeringsrätten. Dessa som utgör ett organ fristående från regering och riksdag skall garantera att lagstiftningsprodukterna blir klara och juridiskt korrekta. Inte minst viktig är naturligtvis lagrådsgranskningen för enhetligheten i rättssystemet. Några vägande skäl mot lagrådsgranskning av viktigare lagförslag har inte anförts. Arbetsbelastning och tidsutdräkt för tryckning kan inte anses vara vägande skäl om de ställs mot rättssäkerheten. Den här frågan kommer igen, och därför tänker jag inte i dag ge exempel på lagförslag som jag anser borde ha granskats. Jag anförde några exempel i våras, bl.a. abortlagen och lag om arbetsdomstol, som inte hade remitterats. En enda markering vill jag emellertid göra i dag, och den gäller frågan om retroaktivitet. Om en liten stund skall riksdagen behandla den frågan med anledning av en motion från moderata samlingspartiet. Frågan om retroaktivitet är viktig, men just ett sådant spörsmål borde ge anledning att värna om lagrådsgranskningen. Det har visat sig att detta är en juridiskt inte helt enkel fråga, nämligen att avgöra till vilken tidpunkt man skall knyta ikraftträdandet av en lag. Problemet var uppe inom aktiebolagsrätten när det gällde höjning av aktiekapitalet från 5 000 kronor och uppåt, och frågan var om man skulle tillämpa den lagen beträffande bolag som var bildade redan före lagens ikraftträdande. Frågan om retroaktivitet har vidare kommit upp inom familjerätten, och man kan lägga synpunkter på retroaktivitet på lagen om anställningsskydd. Detta är en juridiskt svårbedömbar fråga, och dessa svårigheter kan anföras som skäl för lagrådsgranskningen. I den andra motionen som reservationen hänvisar till, av herr Magnusson i Borås m.fl., hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär en skyndsam utredning och framläggande av förslag om inrättande av ett skattelagråd. Denna fråga är inte minst viktig just på grund av den hårda beskattning som sker i dag, den flora av skattelagregler som finns och som i och för sig är svåröverskådlig. Vi är medvetna om att skattelagstiftningen är så omfattande att man inte utan vidare kan begära en lagrådsgranskning och lägga granskningen av skattelagstiftningen under lagrådet. Skatterättens område är för stort och komplicerat, och det är orsaken till att vi begär inrättande av ett speciellt skattelagråd. De frågor som det här gäller är viktiga därför att den granskning som kan ske genom lagrådet är avsedd att vara en garanti för människor att få en hög kvalitet på lagstiftningen. Det gäller rättssäkerheten för den enskilde, och för riksdagen är det inte heller oväsentligt därför att en lagrådsgranskning kan ge riksdagen den tryggheten att stora lagförslag är väl genomsedda ur juridisk synvinkel av ett från riksdag och regering fristående organ.

Herr talman! Den fråga som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 57 är i princip av samma karaktär som en rad av de grundlagsfrågor som riksdagen behandlade för 14 dagar sedan, dvs. den gäller i realiteten ändringar i den grundlag som ännu inte trätt i tillämpning. I den debatt som då fördes klargjorde jag att vi inom centern i år avstått från att ånyo föra fram de grundlagskrav, som inte vann gehör vid 1973 års grundlagsbehandling. Det skulle, ansåg vi, enbart vara en tom gest att lägga fram konkreta ändringsförslag beträffande en grundlag som trädde i tillämpning först den 1 januari 1975. Moderata samlingspartiet däremot tycker tydligen att det är bra med tomma gester, om man nu inte skall tolka partiets aktivitet i en rad grundlagsfrågor så att partiet ändrat mening i sak sedan riksdagsbehandlingen 1973. Vad gäller frågan om lagrådsgranskningen presenterade centern och folkpartiet i en gemensam motion 1973 ett konkret lagförslag, som även moderata samlingspartiet anslöt sig till i utskottet och här i kammaren. Men i år vill moderata samlingspartiet att riksdagen skall nöja sig med att göra ett allmänt uttalande. Nr 120 Jag tillhör dem som fortfarande menat att ga är bättre stt vidga lag Onsdagen den rådsgranskningen genom grundlagsändring än Benom allmänna utta 13 november 1974 landen. För den skull kan jag inte ansluta mig till moderaternas reser= vation. Men jag kan självfallet inte heller ansluta mig till utskottsma Lagrådsgranskning joritetens, dvs. socialdemokraternas och kommunisternas, helt negativa — av regeringens attityd. Jag kommer således, herr talman, att avstå från att rösta i en = lagförslag kommande votering.
Herr talman! Jag skulle till herr Fiskesjö vilja säga för det första att det inte möter något principiellt hinder att, som vi har gjort från moderata samlingspartiet, ta upp frågor när riksdagen väl har beslutat om den nya grundlagen. För det andra vill jag till herr Fiskesjö säga att beslutet om avskaffande av den obligatoriska lagrådsgranskningen trädde i kraft redan år 1971.

Herr talman! Vad fru Jacobsson nu anförde har inte alls någon relevans för den sakfråga som vi behandlar. Frågan gäller om vi skall införa en vidgad lagrådsgranskning genom ändring av grundlag eller ej. En ändring i den nya grundlagen kan vi lämpligen företa först i januari nästa år, och jag kan inte alls se att det över huvud taget är någon mening med att riksdagen nu skulle göra ett allmänt uttalande av det slag som fru Jacobsson har förordat.
Herr talman! Meningen är mycket enkel, nämligen att ge en tankeställare när det gäller lagrådsremisserna. Antalet har sjunkit kraftigt redan i år, och att vänta på en grundlagsändring innan vi får en vettig lagrådsgranskning förefaller mig direkt olämpligt.

Herr talman! Grundlagsändringen 1970-1971, som innebar att lagrådet togs bort som obligatoriskt rådgivande instans, har allvarligt försvagat den juridiska granskningen av de lagar som regeringen föreslår. Statistiken visar ju att lagrådet hörs alltmera sällan; åtminstone det har fru Jacobsson alldeles rätt i. Den här grundlagsändringen är beklaglig, eftersom den har tunnat ut det material som både regering och riksdag har att bygga på i sina ställningstaganden. Utvecklingen har därför enligt min mening visat att det var riktigt av oppositionen att rösta nej till 33 försvagningen av lagrådets ställning. De misstankar som vi i folkpartiet gav uttryck åt — att allt färre propositioner skulle komma att lagrådsgranskas — har också visat sig befogade. Än i dag kan jag omöjligt begripa den principiella motiveringen för att ta bort lagrådet som en obligatorisk instans. Det är ”inte förenligt med en fullt konsekvent parlamentarism att tillförsäkra ett organ som saknar parlamentarisk förankring en ovillkorlig rätt att yttra sig i vissa lagstiftningsärenden”, sade justitieminister Geijer i sin proposition. Det bör, tillade han, ”ankomma på regeringen att ensam avgöra hur dess förslag lämpligen bör förberedas och utformas”. Jag kan förstå om en regering inte önskar vara tvingad att höra lagrådet, även om jag inte delar den uppfattningen. Men jag kan omöjligt begripa hur man kan åberopa parlamentarismen för den synpunkten. Parlamentarism innebär ju att regeringen stöds eller tolereras av en majoritet i riksdagen eller åtminstone att ingen annan regering skulle stödjas av en större grupp i riksdagen. Det har ju ingenting alls med lagrådet att göra. Lagrådet beslutar ingenting och har aldrig beslutat någonting. Lagrådet har att ge synpunkter av juridisk natur på lagar som regeringen bereder. Det strider inte det minsta mot parlamentarismens princip, som justitieministern hade för sig för några år sedan. Och jag vill fråga utskottets ordförande, herr Johansson i Trollhättan: Håller ni fast vid att obligatorisk lagrådsgranskning strider mot det parlamentariska systemet? Vidhåller ni justitieministerns uppfattning — eller har ni numera andra skäl för att gå emot ett förstärkt lagråd? Mot den bakgrunden var det naturligt att folkpartiet och centern förra året i grundlagsarbetet hårt drev kravet att lagrådet åter skall få en stark ställning vid beredningen av lagpropositioner. Moderata samlingspartiet hade här ingen avvikande mening. De tre icke-socialistiska partierna enade sig därför om en lagtext, som - om den hade gått igenom — åter hade gjort lagrådsgranskningen obligatorisk för de flesta viktiga lagar. De som är intresserade av lagtexten och motiveringen till den kan gå till konstitutionsutskottets betänkande nr 26 år 1973 och till reservation nr Folkpartiet kommer att hålla fast vid den reservationen och det synsätt som den gav uttryck åt. Detta framgår också av det särskilda yttrande som vi har avgivit tillsammans med centerpartiets representanter i konstitutionsutskottet. Vi känner inget som helst behov av att hoppa av reservationen och komma med helt andra krav bara för att det har gått ett år sedan sist. Nu träder den nya grundlagen i kraft den 1 januari 1975. När det har skett är det, som herr Fiskesjö sade, naturligt att åter motionera om förbättringar i den nya regeringsformen. Det kommer vi alltså att göra i januari 1975. Däremot kan vi inte alls förstå moderata samlingspartiets grundlagspolitik i år, och det kunde ju herr Fiskesjö inte heller. För två veckor sedan visade det sig att moderata samlingspartiet på flera punkter hade hoppat av de krav man reste 1973. Det gällde folkomröstning vid grund lagsändringar och rätten till offentliga utskottsutfrågningar. Nu kräver Nr 120 man uleedning om de problemen i stället för den lagtext som vi förra Onsdagen den året slogs för. I dag, när det gäller lagrådet, kräver man inte heller den 13 november 1974 lagtext som också moderaterna röstade på 1973 utan begär i stället ett I uttalande och en utredning. Lagrådsgranskning Moderaterna kan naturligtvis i författningsfrågorna vingla omkring i av regeringens terrängen så mycket de vill; det ändrar inte mycket. Men folkpartiet — lagförslag kommer att hålla fast vid de krav och reservationer som vi hade förra året. Att återigen börja utreda de här frågorna är att förhala lösningen av dem. Vi återkommer alltså, när regeringsformen trätt i kraft, med ett förslag till lagtext om lagrådet. Jag vill fråga fru Jacobsson: Kommer moderata samlingspartiet då att rösta emot vårt krav på beslut om vilande grundlagsändring och vidhålla förslaget om en utredning? Eller kommer moderaterna att göra helt om igen och återgå till 1973 års hållning? Kommer ni nästa år att ställa upp bakom ett lagförslag som — om det går igenom - kommer att stärka lagrådets ställning för att ytterligare öka rättssäkerheten här i landet?
Herr talman! Till herr Ahlmark vill jag säga att det där med vinglandet var väl en litet misslyckad liknelse. Vi har olika principiell inställning när det gäller den tidpunkt vid vilken vi kan motionera om frågor i grundlagen — det är det hela. När det gäller lagrådet kommer vi moderater givetvis att stå fast vid vad vi tidigare har ansett. Att vi nu har begärt ett uttalande angående lagrådsgranskningen är i och för sig fullständigt motiverat av att en grundlagsändring tar tid och att lagrådsgranskningen håller på att förlora i betydelse. Därför hade det varit viktigt att följa vår linje nu.
Herr talman! Jag tycker inte att man har fått riktigt klart för sig hur moderata samlingspartiet kommer att agera i den här frågan. År 1973 hade alltså moderaterna tillsammans med centern och folkpartiet krav på en lagtext som skulle stärka lagrådet. Det röstades ned av socialdemokraterna och kommunisterna. Nu, 1974, kräver inte moderaterna någon lagtext utan ett uttalande och en utredning. När vi nästa år lägger fram förslag om en lagtext, kommer då moderata samlingspartiet att vingla tillbaka till sin ståndpunkt från 1973 och stödja lagtexten? Eller kommer ni att hålla fast vid årets krav på uttalande och utredning? Det vore värdefullt att få detta preciserat.

Herr talman! Fru Jacobsson påstod att det råder delade meningar om när man kan väcka förslag till grundlagsändring. Det tror jag inte alls att det gör. Det är ju så, fru Jacobsson, att ni inte har rest något krav på grundlagsändring, utan vad ni kräver i reservationen är ett allmänt uttalande. Och jag kan fortfarande inte förstå vad det skall tjäna till. Sedan vill jag säga till herr Johansson i Trollhättan att det intressanta i detta sammanhang är ju att lagrådsgranskningen är särskilt värdefull för riksdagens och de enskilda riksdagsledamöternas bedömning av de lagprodukter som regeringen lägger fram. Den frihet som regeringen fick 1971 vad gäller lagrådsremisserna kunde ha fungerat tillfredsställande, om regeringen hade följt intentionerna bakom 1971 års grundlagsändring. Tanken var ju att regeringen över ett vidare fält än vad de gamla bestämmelserna angav skulle låta viktiga lagförslag gå till lagrådsgranskning. Men så blev det inte. Det ser vi bl.a. av de undersökningar som konstitutionsutskottet har redovisat i sina granskningsbetänkanden år efter år. Antalet lagrådsremisser har successivt minskat. Det verkar dessutom vara närmast slumpmässigt vilka lagförslag som blir föremål för en lagrådsgranskning. Det är därför vi har krävt en ändrad och skärpt lagstiftning på denna punkt. Vi får sålunda anledning att återkomma med det kravet våren 1975.
Herr talman! Jag vill säga till herr Johansson i Trollhättan att utskottsminoritetens möjligheter att remittera ett lagförslag till lagrådet ju aldrig kan ersätta den remittering som regeringen gör. En utskottsminoritet har för det första inga möjligheter att remittera förrän på ett senare stadium — ofta alltför sent för att det skall vara praktikabelt — och för det andra kan utskottsmajoriteten enligt lagregelns utformning hindra en 39 Herr Johansson ställde en direkt fråga rörande vilket antal ledamöter vi från moderata samlingspartiet vill ha och hur vi vill ha skattelagrådet sammansatt. Men det är ju just det som skall utredas. Sedan har jag aldrig sagt, herr Fiskesjö, att vi i moderata samlingspartiet i princip har diskuterat när man skall väcka förslag i grundlagsfrågor. Vi är säkert helt överens om när det kan ske. Nej, jag yttrar mig om när man kan ta upp frågor igen som har grundlagsstiftats.

Om herr Ahlmark lyssnat uppmärksamt på mitt första anförande hade han inte behövt missuppfatta mig som han gjort. Vidare vill jag göra ytterligare ett påpekande. Om herr Ahlmark läser vad vi yrkar i vår reservation, skall han upptäcka att ordet utredning finns med när det gäller förslaget om inrättande av ett skattelagråd. När det däremot gäller lagrådsgranskningen begär vi ingen utredning. På den punkten begär vi att riksdagen i princip skall uttala sig för att regeringen skall följa intentionerna bakom 1971 års lagändring. Det är någonting helt annat. Det hindrar inte på något sätt att vi i princip står fast vid vår ståndpunkt när det gäller en ändring av reglerna i grundlagen angående lagrådsgranskningen.

Herr talman! Det var ju bra att vi fick reda på det här. Moderaterna, som 1973 var för en lagtext som vi var överens om och som nu 1974 i stället framför krav på uttalande och utredning, kommer alltså 1975 att återvända till ett krav på lagtext. Det betyder att vi kan fullfölja enigheten på den punkten. Det var bara det jag ville ha reda på. Det är bra att vi nu fått besked om det i den här diskussionen. Herr Johansson i Trollhättan säger att det inte bara är juristerna i lagrådet som har att värna om rättssäkerheten. Det finns jurister också i departementen, i kammaren och i utskotten. Det är alldeles riktigt att det finns jurister litet här och var vid behandlingen av lagförslag. Men det finns två skillnader mellan juristerna i lagrådet och juristerna i departementen. För det första är juristerna i lagrådet oberoende av kanslihuset, medan juristerna i departementen inte är det på samma sätt. För det andra avger juristerna i lagrådet sitt utlåtande inför offentligheten, medan juristerna i kanslihuset är inblandade i en beredningsprocess som i huvudsak sker bakom lyckta dörrar. Därför har det naturligtvis ett värde att få en granskning och ett yttrande från en oberoende instans. Vi har alla tidigare varit överens om att många av lagrådets uttalanden varit värdefulla, inte minst för riksdagsbehandlingen. Herr Johansson i Trollhättan gör ett i och för sig skickligt försvar av justitieministerns tal om att obligatorisk remiss till lagrådet var oförenlig med parlamentarismen. I propositionen som föreslog avskaffande av lagrådet som obligatorisk instans hette det: ”Enligt min mening är det inte förenligt med en fullt konsekvent parlamentarism att tillförsäkra ett organ som saknar parlamentarisk förankring en ovillkorlig rätt att yttra sig i vissa lagstiftningsärenden.” Herr Johansson i Trollhättan säger att vad justitieministern menade var att regeringen hade ansvaret för sina propositioner. Ja, det är klart att den har. Det är ingen som någonsin har ifrågasatt att regeringen har ansvar för de förslag den lägger på riksdagens bord. Men vad jag talar om — det har också herr Fiskejö och fru Jacobsson varit inne på — är att det har ett värde för rättssäkerheten och för riksdagens behandling att man vid sidan av det förslag, som regeringen har ansvaret för, får en oberoende juristinstans” yttrande om det. Det strider inte alls mot parlamentarismens princip eller mot det faktum att regeringen har ansvaret för sina propositioner — det hoppas jag att herr Johansson kan hålla med mig om.
Herr talman! Det var ju skönt att herr Ahlmark förstod mig nu. Jag vill bara ytterligare poängtera detta. Att begära en utredning eller att begära ett uttalande med anledning av en praxis som har gått snett är en sak. Det hindrar inte att vi i moderata samlingspartiet står fast vid förslaget till grundlagsändring.

Herr talman! Det intressanta, herr Johansson i Trollhättan, är ju att lagrådsgranskningen sker innan propositionen kommer till riksdagen. Den erfarenhet vi har av lagrådsgranskning visar att regeringen ganska ofta på grundval av lagrådsremissen självmant ändrar i förslaget innan propositionen läggs på riksdagens bord. Vidare medför lagrådsgranskningen före propositionsavlämnandet att riksdagsledamöterna, när de överväger huruvida de skall acceptera propositionens förslag eller ej och om de skall väcka motion eller ej, kan ta del av de synpunkter som lagrådet har haft på det aktuella lagförslaget. Vad sedan gäller problemet att avgränsa viktigare lagförslag från andra i enlighet med vårt förslag till grundlagsstadgande på den här punkten från 1973 så tror jag inte att det föreligger några större svårigheter. Skulle det emellertid vara så, att ett utskott menar att regeringen har försummat lagrådsremiss av ett ärende som borde ha gått till lagrådet, kan utskottet i efterhand korrigera regeringens handlande.
Herr talman! Jag delar nog snarare herr Johanssons i Trollhättan uppfattning, att det kan uppstå vissa svårigheter när det gäller att avgöra vilka lagförslag som bör gå till lagrådsgranskning, dvs. vilka som skall anses vara betydelsefulla. Storleken är naturligtvis inte i och för sig avgörande — det kan vara fråga om ett mindre lagförslag som har så nära samband med tidigare lagstiftning att förslaget kan vara juridiskt och tekniskt komplicerat. Vad jag ville markera här var att svårigheten att avgöra vilka lagförslag som skall gå till lagrådet naturligtvis inte skall kunna leda till att man inte remitterar några förslag alls.